Fru talman! Sverige har under de senaste veckorna gått igenom en svår ekonomisk kris. Den har utsatt enskilda medborgare och hela det svenska näringslivet för mycket allvarliga påfrestningar. På ett tidigt stadium stod det klart att den borgerliga regeringen inte skulle klara upp situationen på egen hand. Det var därför vi socialdemokrater erbjöd regeringen ett samarbete om en ny och ansvarsfull ekonomisk politik mot arbetslösheten och mot de skyhöga räntorna. Till en början avvisades våra förslag om en nationell samling. Men till slut insåg regeringen att den behövde vår hjälp, och då kunde omprövningen ske och uppgörelser träffas. Låt mig bara säga att det hade varit en stor fördel för Sverige, för medborgarna och för näringslivet, om denna omprövning kommit i gång långt tidigare. I förra veckans partiledardebatt erkände statsministern att många myter har krossats under de senaste veckorna, dagarna och nätterna. Låt mig peka på tre stora myter, som nu har krossats. Den första är myten om det politiska systemets svaghet. Det fanns de som trodde att regering och riksdag inte skulle kunna fatta de nödvändiga besluten, att spekulanterna skulle kunna tvinga fram en nedskrivning av kronan, vilket är detsamma som en reallönesänkning, så som hade skett i flera andra länder. Hur gick det? Nu vet vi svaret: Riksdag, regering och riksbank kunde med gemensamma krafter slå tillbaka spekulationens krafter. Myten om statsmakternas svaghet har krossats. Den andra myt, som krossats är föreställningen om blockpolitikens styrka. Den myten byggde på föreställningen att samverkan och ömsesidigt hänsynstagande var en svaghet, att bara en kompromisslös högerpolitik kunde ge politisk styrka. Hur gick det? Nu vet vi svaret: Blockpolitiken förde Sverige in i en återvändsgänd med försvagad regeringsmakt och förlorat anseende. Svenska folket får betala ett högt pris för det borgerliga övermodet. Det var först när regeringen övergav blockpolitiken som det var möjligt att börja återskapa det internationella förtroendet och pressa ned de skyhöga räntorna. Den tredje myt som krossats är de föreställningar som låg till grund för ''den enda vägen''. Den myten byggde på föreställningarna om att man med stora skattesänkningar för de välbeställda skulle kunna få fart på Sverige. Den byggde vidare på föreställningen att staten genom att sätta i gång en utförsäljning, en realisation, av naturtillgångar, företag och fastigheter skulle öka tillväxten. Hur gick det? Nu vet vi svaret: Den enda vägen löste inga problem. I stället försämrades statsfinanserna i snabb takt. Misstron mot den ekonomiska politiken växte för varje dag som gick, för varje gång finansministern upprepade att politiken ligger fast, för varje tillfälle som statsministern ropade sitt: Håll ut! Krisuppgörelserna mellan regeringen och oss socialdemokrater innebär en ny politik för att komma till rätta med statsfinanserna, stärka näringslivet internationella konkurrenskraft och förstärka kampen mot arbetslösheten. Uppgörelsen innehåller också en plattform för gemensamma insatser för att trygga spararnas insättningar på bankerna och skapa tilltro till det svenska betalningssystemet i vår omvärld. Dessa uppgörelser ansluter till en god socialdemokratisk tradition, en tradition av att alltid sätta landets bästa främst och att ta ansvar för landets ekonomi, av en bestämd vilja att bekämpa arbetslösheten, av en lika bestämd strävan att bördorna skall fördelas rättvist. Många har frågat mig om jag tror att regeringen kommer att stå fast vid överenskommelserna. De som frågat har hänvisat till diverse statsråd, som uttalat sig vitt och brett utan hänsyn till den träffade uppgörelsen. Jag vill därför uppmana finansministern att i sitt eget intresse se till att det blir ordning i regeringen och rättning i ledet. Det är viktigt för oss här i riksdagen att få klarhet i om det går att träffa överenskommelser med regeringen eller om enskilda statsråd kan bedriva privatpolitik. Jag utgår ifrån att uppgörelsen gäller. Jag kan också konstatera att vi genom dessa uppgörelser har avvärjt attackerna mot kronan. Räntorna har börjat pressas ned. Men det finns ingen anledning att slå sig till ro med detta. Nu när de akuta problemen är över, gäller det att gå vidare och sätta in alla krafter på att återvinna tillväxten och skapa nya, varaktiga arbetstillfällen. Jag skall redovisa min uppfattning utifrån tre perspektiv, nämligen arbetet på att sanera statsfinanserna, uppgiften att trygga spararnas pengar samt kampen mot arbetslösheten. Detta är de tre huvudfrågor som står i centrum för den ekonomiska politiken i dag och under de närmaste åren. Låt mig börja med statsfinanserna. I land efter land redovisar regeringarna stora och växande underskott i de offentliga finanserna. Sverige var länge ett land med överskott i de offentliga finanserna, men nu befinner sig också Sverige bland underskottsländerna. Hur stort underskottet i statsbudgeten verkligen är vet vi inte. Regeringen har ännu inte offentliggjort några uppgifter om det, men det är uppenbart att underskotten blir långt större än de 100 miljarder som finansministern redovisade i våras. Med sådana jättelika underskott vältrar vi över en väldig börda i form av statsskuldräntor på framtida generationer. Det är ohållbart. Därför måste statsfinanserna saneras. Det gjorde det nödvändigt både att förstärka inkomsterna och att minska på utgifterna. Det gäller nu att fasa in dessa åtgärder på rätt sätt med hänsyn till den ekonomiska aktiviteten. Det är särskilt viktigt att nu få till stånd en långsiktig plan för att stärka statsfinanserna. Därför arbetade vi för vår del fram förslaget om den nya sjukförsäkringen, som flyttas ut ur statsbudgeten och ges en ny, hållbar finansering. Det innebär en kraftfull och uthållig insats för sunda statsfinanser. Med dessa åtgärder kan vi komma åt det s.k. strukturella underskottet i statsfinanserna. Men det största problemet är det underskott som är en följd av vikande konjunktur, minskad produktion och växande arbetslöshet. Det kan vi bara komma till rätta med genom tillväxt och nya arbetstillfällen. Delar Anne Wibble min uppfattning att arbete och tillväxt är avgörande för våra möjligheter att sanera och förstärka statsfinanserna? Den andra stora uppgiften är att trygga spararnas pengar och att hävda tilltron till det svenska betalningsystemet. Sverige befinner sig mitt uppe i en bankkris. Vi drabbas av baksmällan efter 80-talets lättsinniga kreditgivning, den som följde i spåren på avregleringen. Samma baksmälla drabbar land efter land: USA, Canada, Storbritannien, Norge, Finland, Japan, för att ta några exempel. Dessa länder har alla gått samma väg. De har låtit marknaden ta över där politiken tidigare satte gränser. Därför är det som nu sker ett misslyckande för marknadsekonomin, inte för politiken. Det behövs en ordentlig utredning och kartläggning av vad som hänt i finansvärlden under 80-talet. Vi behöver en sådan kartläggning, inte för att finna syndabockar men för att förstå vad som verkligen hände och för att förhindra att samma misstag upprepas på nytt. Men det behövs också politiska åtgärder för att hindra att finanskrisen får allvarliga skadeverkningar på produktion och sysselsättning. Det behövs politiska åtgärder för att återställa tilltron till betalningssystemet. Det skrev vi in i överenskommelsen om den ekonomiska politiken. Och det har följts upp med regeringens uttalande om garantin för betalningssystemet. Jag trodde att det rådde enighet om att staten skall värna om spararnas pengar, nu när marknaden har misslyckats. Men jag har sett att en av regeringens ledamöter har varit ute och propagerat för att staten skall låta banker gå i konkurs. Med en sådan politik kan man inte undvika att spararna skulle komma att drabbas. Vad är det egentligen som pågår i regeringen? Var står finansministern i denna fråga? Och var står finansutskottets ordförande i denna fråga? Ni har nu chansen att undanröja alla tvivel om var regeringen och regeringspartierna står. Ge oss besked om hur ni ser på bankkrisen och hur ni skall lösa den! Det är många inom och utom landet som vill veta hur ni tänker handla. Det är i dag ni måste ge besked. Det tredje området gäller sysselsättningen. Sverige befinner sig nu i en europeisk arbetslöshetskris. Den drabbar människor och bygder på ett sätt som är förödande. Den viktigaste uppgiften för oss socialdemokrater är kampen mot arbetslösheten. -- Det var därför vi ställde upp och medverkade till att få stopp på valutakrisen och få ner räntorna. Det var det första steget. -- Det andra steget är att stärka konkurrenskraften. Det gör vi framför allt genom att sänka arbetsgivaravgiften och därmed pressa ned kostnaderna. -- Det tredje steget är att med all kraft hävda arbetslinjen, dvs. arbete och utbildning i första hand, kontant stöd först i sista hand. Vi socialdemokrater har här i riksdagen drivit kravet på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men vi har ofta mött brist på förståelse, ja t.o.m. motstånd, som vi har haft svårt att förstå. Nu har vi genom denna uppgörelse kunnat få till stånd en rejäl ambitionshöjning och ett genombrott för en del nya principer. Men jag vill genast säga, att det vi har kommit överens om är insatser enbart under första halvåret nästa år. Det räcker inte med halvårspolitik. Det är nödvändigt att snabbt komma i gång med diskussioner om ytterligare åtgärder och en ännu högre ambitionsnivå. När nu prognoserna för arbetsmarknaden börjar komma fram finns det anledning att på nytt diskutera hur regeringen hanterar kommunerna. Är det rimligt att regeringen flyttar ut en del av budgetunderskottet till kommunerna, som i sin tur flyttar över detta underskott till statens arbetsmarknadsfond genom att göra 10 000-tals anställda arbetslösa? Det är nödvändigt att vi under behandlingen av regeringens proposition i riksdagen får fram fakta om vad som verkligen är besparingar och vad som är finansiell rundgång och slöseri med människors arbetsvilja. Skall vi kunna bekämpa arbetslösheten måste vi få till stånd inte bara en exportledd tillväxt. Vi behöver också en investeringsledd tillväxt, som ger nya jobb. Hur går det med alla de beslut som riksdagen har fattat om vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur? Hur mycket av detta har egentligen kommit i gång? Och hur mycket har fastnat i regeringens byråkrati? Här finns mycket mera att göra för att få fart på Sverige. Vi har för vår del begärt att riksdagen av regeringen skall få en redovisning av läget, så att vi kan fatta nya beslut för att få fart på investeringarna. Jag är övertygad om att vi också bör investera mycket mer i kunskap för att Sverige skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Långsiktigt behöver vi ytterligare en årskull i utbildning, i högre utbildning, i yrkesutbildning, i omskolning och kompetensutveckling. För detta behöver vi planera nu. Var står finansministern och var står regeringspartierna när det gäller kampen mot arbetslösheten? Är ni beredda att höja ambitionerna och utforma en långsiktigt politik för att pressa ned arbetslösheten? Fru talman! Så ser jag på den ekonomiska politikens tre huvudfrågor: uppgiften att skapa sunda statsfinanser, vår skyldighet att trygga spararnas pengar, vår beslutsamhet att bekämpa arbetslösheten. Vi kan åstadkomma en del med nationella åtgärder. Det är min förhoppning att det skall vara möjligt att här i riksdagen föra en konstruktiv diskussion om dessa frågor. Men skall vi lyckas, behövs det ett internationellt samarbete om en ny politik för tillväxt och sysselsättning. Det behövs nya initativ i Europa och i OECD. Vi socialdemokrater arbetar -- i nordisk samverkan -- för att få in en ny syn i den ekonomiska politiken i Europa, en ny syn, som kan ersätta 80-talets förbrukade idéer. Sverige har ett ansvar att vara idégivande och pådrivande i det arbetet. Här har varje parti en viktig uppgift i det internationella samarbetet om Europapolitiken. Här borde vi alla över partigränserna kunna enas om en linje: Europa har råd att arbeta, men Europa har inte råd med massarbetslöshet.

Fru talman! Jag skall börja med att hälsa Johan Lönnroth välkommen i den ekonomisk-politiska debatten. Det skall bli intressant att höra ett mer utförligt inlägg och se om vänsterpartiet kan åstadkomma någon förnyelse på det här området. Till frågorna. Vi hade mycket annat att bråka om. Vi har i grunden många olika meningar om den ekonomiska och sociala utvecklingen. Det fanns tillräckligt av sådant stoff att diskutera i förhandlingarna. I min artikel om valutaunionen har jag redogjort för de beslut som riksdagen fattade i våras, i total enighet om att vi innan vi tar ställning skall ha en ordentlig kartläggning av effekterna av den. Den internationella debatten på det här området har visat på en sak, att det är viktigt att få till stånd en stabilitet när det gäller valutarelationerna mellan länderna. Men skall man åstadkomma ett så långtgående projekt som detta är, krävs det en mycket ambitiös arbetsmarknads och regionalpolitik. Att man skall få till stånd detta försöker jag verka för i OECD och i Europasammanhang. Det är en nödvändig förutsättning för att vi skall få den stabilitet som ett valutasamarbete innebär. Den första fråga som Johan Lönnroth ställde var om inte penningägarnas agerande är ett problem. Självfallet är det ett problem att vi har en sådan utveckling som ger utrymme för spekulation. Det är just det som är vårt skäl för att engagera oss för ett politiskt samarbete i Europa. Vi tror att vi på politisk väg kan begränsa utrymmet för spekulation och finansiella transaktioner. Men det jag pekade på var att vi i Sverige de facto har problem som vi måste lösa alldeles oavsett vad som händer på valutamarknaden. Det var faktiskt inte valutamarknaden som upptäckte de problem som vi har försökt att lösa i förhandlingarna. Vi tog upp detta i våras här i riksdagen, och vi kunde då se att underskottet i statens finanser skulle förbli stort under lång tid. Vi satte för vår del i gång ett arbete i syfte att gå igenom alla utgifter och alla inkomster för att ha en beredskap inför denna situation. Det var bl.a. utifrån det arbetet som vi kunde utforma uppläggningen av den nya sjukförsäkringen och en del andra insatser. Ge inte marknaden ett för stort anseende, Johan Lönnroth! Vi i den här riksdagen har faktiskt varit mer förutseende. Marknaden började bli nervös fram i augusti. Vi var nervösa redan i maj, när vi såg de siffror som finansministern redovisade. Vi har visat att vi kan fatta beslut och ta i dessa långsiktiga och mycket svåra frågor.

Fru talman! När vi jämför det som har skett i Sverige med händelserna i en rad andra länder, där man har ställts inför de väldiga krafter som valutaspekulation innebär, kan vi konstatera att vi i Riksbanken, har kunnat avvisa dessa krafter. Det tycker jag att vi har all anledning att uppmärksamma. Vi har ingen anledning att huka för det, utan vi skall kunna visa på värdet därav. Vad hade hänt, Johan Lönnroth, om vi hade gett vika, om marknaden hade fått verka som den har gjort i en rad andra länder? Det skulle ha inneburit en reallönesänkning för det svenska folket med en väldigt okontrollerad fördelningseffekt. Vi skulle också ha upplevt ett skede med högre inflation och högre räntor framöver. Det skulle ha hindrat investeringar och tillväxt. Därför var det viktigt att åstadkomma en uppgörelse, och det har vi nu gjort. Det har vi ingen anledning att skämmas för. Valutapolitiken: Jag tycker inte att Johan Lönnroths beskrivning av min ståndpunkt är riktig. Vi har sagt att det är viktigt att få till stånd ett valutapolitiskt samarbete. Vi hade den inställningen förra året i samband med écukopplingen, att vi skulle få till stånd ett förpliktigande samarbete. Det skulle minska på riskerna på det här området. Valutaunionen är ett långsiktigt projekt. Vi har tid att tänka igenom och se effekterna av det. Men jag vill peka på en enda sak, och det är att det ligger ett värde i en stabilitet, men att åstadkomma stabilitet är samtidigt en mycket krävande uppgift. Det kräver framför allt en aktiv arbetsmarknads och regionalpolitik av det slag som jag inte kan se i Europa i dag. Det är därför jag har verkat i de internationella sammanhangen för att man skall se det förhållandet och kunna starta ett sådant samarbete. Vi för i Sverige en mer aktiv arbetsmarknadspolitik än andra länder, men inte ens den skulle räcka till för de krav som detta innebär. Det är därför som vi måste både få stabilitet på valutområdet och också klara de problem som ligger i ett sådant samarbete.

Fru talman! Herr Lönnroth tycks fortfarande tro mer på Öst än på Västeuropa. Det är för min del föga oväntat. Den här tolkningen av vad man skall göra åt marknaden osv. är ju avslöjande. Eftersom jag själv förärades några kommentarer, vill jag först säga att vänsterns Europapolitik skulle, såvitt jag förstod, vara att rädda Sverige från Europa och sedan rädda Europa från mig. Jag skulle nämligen vara för att stödja byråkrater och cocktailpartyn i Bryssel för att jag själv skulle kunna gå på dem. Jag vill upplysa kammaren om att jag tycker att cocktailpartyn är fruktansvärt tråkiga och att jag biter hela byråkratin i benen. Om det är någon som sätter sig upp mot byråkratin, och om det är någon i vårt land som kommer att kämpa mot byråkratin vare sig den är i Sverige eller i Europa, så tror jag att det är just Ny demokrati. På den punkten kan alltså Johan Lönnroth vara lugn. På alla andra punkter skall han nog fortsätta att ora sig tills tankarna har klarnat.
Fru talman! Jag skall börja med att kommentera talet om Östeuropa som en bra marknad. I mitt parti har vi haft en debatt om varför det gick åt skogen i Östeuropa. Vi diskuterade även marknadens sätt att fungera redan i sluten av 70 talet. Insikten om nödvändigheten av att ha en fungerande marknad är mycket god. Det kommer att stå i vårt nya partiprogram att marknaden måste få fungera på ett vettigt sätt. I t.ex. Världsbankens färska prognoser visar det sig att man tror att det inte bara är i Ostasien utan även i Sydamerika och i Östeuropa, när man där har genomgått den nuvarande fasen av något slags rövarbaronskapitalism, som det kommer att finnas en mycket spännande framtidsmarknad, mer spännande än vad EG är. I Sverige har vi sådana nischer i industrin att det är intressant med just Östeuropa. Varför skall vi då vara med och betala till EG:s jordbruksstöd och byråkrati? Jag har aldrig förstått hur Ian Wachtmeister har fått detta att gå ihop, att bita byråkratin i benen och samtidigt vara en så glödande anhängare av svenskt EG

Fru talman! Allan Larsson säger att vi alltid kommer för sent. Jag vill först påminna om att mitt parti faktiskt har varit med om ett antal uppgörelser, som har varit jobbiga för oss och kanske också för er. Jag refererade till det som hände åren 1988--90 och bedrev då en viss självkritik. Det är riktigt som Allan Larsson säger, att bl.a. Bo Hammar har skrivit kritiskt om det. Det finns en annan person som har skrivit kritiskt om ett annat parti som kom för sent, nämligen Allan Larssons företrädare inom socialdemokratin på finansministerposten. Vi skall gärna diskutera vem som har anledning att bedriva mest självkritik på den punkten. Den kritik vi förde fram då kvarstår. Vi anser fortfarande att de förslag till åtstramningar under överhettningen som ni lade fram hade en felaktig fördelningspolitisk profil. Jag kommer då till den andra punkten i Allan Larssons replik. Allan Larsson säger att Socialdemokraternas medverkan i krisuppgörelserna har förhindrat en borgerlig politik när det gäller förmögenhetsskatten. Men vad ni har förhindat är det omedelbara avskaffandet av förmögenhetsskatten. Jag har sett siffror på att det totala skatteuttaget mellan 1990 och 1991 sjönk från över 56 % till under 53 % av bruttonationalprodukten. Den stora skattesänkningen kom faktiskt då. I år är kvoten nästan oförändrad. Det är inte sant, som Ingvar Carlsson sade i partiledardebatten, att det var finansierade skattesänkningar för höginkomsttagarna. Han sade: Vi medverkar inte till några ofinansierade skattesänkningar för höginkomsttagare. Men det var många höginkomsttagare som fick ofinansierade skattesänkningar. Det finns ett utrymme för att höja både förmögenhetsskatten och marginalskatten för högre inkomsttagare. Jag inser att det inte räcker med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att bilda majoritet i denna kammare. Men det finns andra partier som åtminstone i sina program har åsikter om inkomstfördelning och bekämpning av arbetslösheten. Det borde vara möjligt att skapa en annan majoritet än den som ni har skapat i krisuppgörelsen.

Fru talman! Finansministern säger att den höga arbetslösheten är det största problemet. Det kan jag helt och fullt hålla med om. miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken, innebär sammantaget en så stor neddragning av efterfrågan i ekonomin att den öppna arbetslösheten ökar mer än vad de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna motverkar arbetslösheten. Är finansministern medveten om att detta är ett faktum? De båda krispaketen bidrar till att ytterligare öka arbetslösheten? Min andra fråga gäller hushållssparandet. Finansministern tillsatte en utredning som skulle tala om hur man skulle kunna stimulera till ett ökat hushållssparande. Den utredningen är nu färdig, och den utgör en svidande kritik av tanken att öka hushållssparandet i en djup lågkonjunktur av den typ vi just nu är inne i. Enligt beräkningarna skall det finansiella sparandet i hushållen ligga över 60 miljarder nästa år och 1994. Är finansministern klar över att detta är ett problem som bidrar till den stora arbetslösheten? Är det inte rimligt att vidta åtgärder för att minska hushållssparandet och omvandla de pengarna i köpkraft och fler jobb? Min tredje fråga gäller utlandslånenormen. Det var under den socialdemokratiska regeringen som detta infördes. Meningen var dels att självdisciplinera sig i fråga om att minska budgetunderskottet, dels att företag och banker själva skulle stå för valutakurs och ränterisker. Nu har företag kunnat tjäna grova pengar genom att låna billigt utomlands och placera pengarna till högre ränta här. Det handlar om flera tiotals miljarder kronor. Om ni fullt och fast tror på att det skall vara möjligt att upprätthålla kronkursen och få ned det strukturella budgetunderskottet långsiktigt med hjälp av besparingar och skattehöjningar, vad finns det för vettigt skäl att låta storföretagen fortsätta att tjäna pengar på utlandslånenormen?

Fru talman! Johan Lönnroth ställde några frågor, och jag skall gärna svara på dem. Johan Lönnroths första fråga var snarare ett påstående, där han sade att de besparingsåtgärder och de krispaket som diskuterades fram ger en högre arbetslöshet än om de inte skulle genomföras. Det är totalt fel. En sådan analys bygger på tanken att om inte dessa krisinsatser hade genomförts skulle allting ändå ha utvecklats gott och väl och räntorna skulle ha börjat sjunka och omvärlden och investerare skulle få ett ökat förtroende för den svenska fasta växelkursen. Det är alltså helt fel. Det förutsätter att någonting skulle inträffa som inte hade inträffat. I själva verket var ett viktigt skäl till uppgörelsen att komma ifrån den utomordentligt hårda åtstramning som räntepolitiken innebar. De höga räntenivåerna medförde ett slags strupgrepp på hela den svenska aktiviteten. Det var ytterst angeläget att komma ifrån det och växla över till en mera rimlig penningpolitik med lägre räntenivåer. För att skapa den expansionsmöjlighet som därigenom kunde komma fram var det nödvändigt att förstärka finanspolitiken. Resultatet av dessa uppgörelser är i den meningen mycket positiva både för ekonomin som helhet och för människors möjlighet att få jobb. När det gäller hushållssparandet vill Johan Lönnroth att vi skall börja propagera för att folk skall sluta spara pengar. Jag tycker att det är alldeles fel. Men det är icke förvånande att han och jag ganska ofta har olika åsikter. För mig ligger det ett ideologiskt värde i att människor, egna individer, har en egen ekonomisk buffert. Det ökar deras självförtroende och oberoende i många situationer. I dag råder just en sådan situation där många människor upplever att det är bra att ha en liten ekonomisk buffert. Vi skall vara glada över att många hushåll har ökat sparandet under de gångna åren. Därmed är några i en bättre sits och har faktiskt möjlighet att använda bufferten om de så själva vill. Jag tycker att människor skall få bestämma sådant själva. Johan Lönnroth får nog se sig om efter en statlig antisparpolitik någon annanstans än hos denna regering. Slutligen har vi frågan om utlandslånenormen. Den har en viktig betydelse i det att sedan 1984 har staten inte nettolånat utländsk valuta för att täcka löpande budgetunderskott. Så länge det finns underskott som är för stora är det psykologiskt oerhört viktigt att utlandslånenormen finns kvar i den mening den har haft sedan 1984 och alltjämt har. Däremot påverkar den inte -- vilket Johan Lönnroth säkert vet -- de valuta och penningpolitiska åtgärder som krävs för att stärka och bevara växelkursen.
Fru talman! När det gäller arbetslösheten har prognoserna skrivits upp, dvs. arbetslösheten ökar efter det att hänsyn har tagits till de båda krispaketen. Vidare säger finansministern att om inget hade gjorts hade situationen blivit ännu värre. Jag har förståelse för det. Men jag hävdade i mitt anförande att det finns alternativa sätt att visa hur det strukturella budgetunderskottet skall minskas. Jag tror faktiskt att åtminstone de sunda marknadskrafterna inser att det är vettigare att sätta in åtstramningen när högkonjunkturen är på gång -- inte nu i den lägsta lågkonjunkturen Sverige har varit inne i sedan 30-talet. Jag sade inte att vi skall propagera för att folk skall sluta spara. Jag efterlyste åtgärder, t.ex. höjd marginalskatt och förmögenhetsskatt, som tar ifrån höginkomsttagarna överskottspengarna och omvandlar dem till exempelvis kommunala jobb eller ger dem till människor med låga inkomster för att använda dem till konsumtion. Det minskar arbetslösheten. Nu är tydligen utlandslånenormen en psykologisk historia för finansministern. Behövs verkligen detta psykologiska stöd? Är finansminister Wibble inte övertygad om att hon och regeringen klarar av att hålla fast vid målet att få ned det strukturella budgetunderskottet?

Fru talman! Det är utomordentligt bra, Johan Lönnroth, att ha fasta spelregler att hålla sig till. Utlandslånenormen är en av dem. Det finns andra som också är betydelsefulla. Jag vill ta upp en sak som Johan Lönnroth förfäktar och som inte är alldeles ovanligt i debatten även utanför kammaren, nämligen att det hade varit bättre att vänta med att genomföra åtgärderna tills det blev en högkonjunktur och vänta med att genomföra besparingar i offentliga utgifter till dess det var bättre tider. Det är argument som jag har mött på många håll -- inte bara hos vänsterpartister. Jo, det kan synas vara ganska logiskt och riktigt att man hellre skulle vilja genomföra dessa stora förändringar i de offentliga utgifterna under goda tider. Ja, det hade varit mycket bättre om den regering som då satt under mitten av 80-talet, när det var en utdragen internationell högkonjunktur, hade tagit itu med dessa problem. Då hade omställningen varit mindre smärtsam för de enskilda människorna och företagen i det här landet. Nu gjorde man inte det, utan man sade att det där får vi göra sedan. Vi skjuter upp det hela. Anpassningen får ske sedan. ''Sedan'' kom i många bedömningar av den svenska ekonomiska politiken att bli liktydigt med ''aldrig''. Vi har sagt under de senaste 15--20 åren att vi skall göra viktiga anpassningsåtgärder sedan, men vi har aldrig gjort det, utan vi har försökt hitta smitvägar med offentlig expansion eller växelkursförändringar. Det gäller både borgerliga och socialdemokratiska regeringar, så det är ingalunda ett försök att skylla ifrån sig på någon annan. Borgerliga regeringar har också medverkat till bilden av att i svensk ekonomisk politik är ''sedan'' samma sak som ''aldrig''. Att återigen, i den situation som var, försöka smita undan genom att säga att vi skall göra de nödvändiga insatserna sedan, när alla bedömare har lärt sig att ''sedan'' är liktydigt med ''aldrig'', hade inte varit förtroendeskapande. Vi hade inte fått de positiva effekter på förtroendet för det svenska politiska systemet och för den svenska ekonomiska politiken, den dämpning av räntorna och den stabilitet i bedömningarna av Sveriges ekonomi som vi faktiskt har fått nu. Det var helt nödvändigt att komma ifrån mytbilden att det svenska politiska systemet inte klarar att ta sig samman. Det var mycket viktigt. I fråga om tillväxten är det så, Johan Lönnroth, att jag vill ha uthållig tillväxt. Jag vill inte bara ha jobb nu och under en månad framåt, utan jag vill ha uthållig tillväxt under lång tid. Då kan man inte satsa på enbart kommunal expansion, utan då måste man satsa på expansion i det privata näringslivet. Det är en viktig ledstjärna för regeringens ekonomiska politik, och det kommer att visa sig vara mycket klokt.
Fru talman! Finansministern talade i början om såpbubblor, och det har funnits en del sådana i politiken, vill jag påstå. Hur var det med finansministens egna uttalanden om att politiken ligger fast och det behövs inga krispaket? Det var strax innan första paketet kom. Krisinsikten kom ganska sent. Jag noterar att finansministern är glad att jag inte har något inflytande på den ekonomiska politiken och att mina bidrag är usla. Detta är alltså ett resultat av den invit till en intellektuellt hederlig diskussion som jag gjorde, om ett alternativ som diskuteras av många ute i världen. Jag vill upprepa att vi stödjer att regeringen och Socialdemokraterna har gjort krispaket. Det var nödvändigt. Vi påstår dock med bestämdhet att det behövs fler, dvs. att krisen är mycket allvarlig fortfarande. Vi menar att efterfrågan måste stimuleras och att det inte finns något sätt att ersätta en sänkt ränta. Därför ställer jag frågan: Hur skall vi alltså få ner räntenivån, det som vi alla har som gemensamt mål? Då talar jag inte om att få ner den ett par procent över den tyska räntan och fastna någonstans på 12-- 13 %, utan jag talar om att få ner den där vi vet att realräntan innebär att vi får fart på Sverige. Då vet finansministern likaväl som jag att den måste ner till nivån 8--9 %. Kan jag få ett svar på den frågan?
Fru talman! Ian Wachtmeister tar upp ett viktigt problem. Som också framgick av det jag har sagt tidigare, delar jag uppfattningen att det är centralt att få ner räntan. Jag tror att räntan är den stora åtstramande faktorn i dagens ekonomi, både för hushåll och för företag. Ian Wachtmeister frågar: Hur skall vi få ner räntan? Jag vill rekommendera Ian Wachtmeister att läsa några av de ekonomisk-politiska dokument som har producerats för den här kammaren alltsedan januari 1991. Det har varit i stort sett samma tankar som har presenterats under den perioden, och vi har haft återkommande räntechocker under hela tiden. Det har successivt blivit allt mera angeläget att åstadkomma vad man kan kalla en avväxling från en åtstramande räntepolitik till en starkare finanspolitik, så att man får en bättre balans mellan dessa två inslag i den ekonomiska politiken.

Jag har kunnat visa och göra tydligt för alla att med de förutsättningar som nu gäller och ett fullföljande av de inslagen i den ekonomiska politiken har Sverige väldigt bra förutsättningar att växa, erbjuda jobb, bli ett attraktivt land för både företag och människor framöver, med höjd levnadsstandard för oss som bor och jobbar här. Sättet att få ner räntan är helt enkelt fortsatt sanering av offentlig verksamhet, tillväxtfrämjande åtgärder för små och stora företag, kanske i första hand med inriktning på småföretagen, samt fortsatta förändringar i fråga om regleringssystem och i fråga om mera konkurrens inom näringslivet. Detta kommer att leda till lägre räntenivåer, herr Wachtmeister, var så säker!

Fru talman! Utöver det som vi kan göra i Sverige är en väldigt viktig faktor vad som händer i omvärlden. Vad vi har sett under de senaste åren är en successivt stigande internationellt hög realräntenivå. Man skulle kunna säga att detta är ett pris som de industrialiserade västländerna får betala för kommunismens sönderfall, i den meningen att det uppkom ett kraftigt investeringsbehov i de tidigare kommunistiska öst och centraleuropeiska länderna. Priset för återbyggnad av de nedgångna ekonomierna där är ett mycket stort behov av investeringar och kapital. Detta innebar att priset på dessa insatser, dvs. räntan, successivt steg. Alla länder är i den meningen med och betalar ett omställningspris efter kommunismens sammanbrott. Jag menar att metoden att lösa upp knuten med de internationellt höga realräntorna, som ju påverkar både Sverige och andra länder, är mera internationellt samarbete. Därför är svenskt deltagande i EG, som medlem, och svenskt deltagande i den fortsatta utvecklingen av vad EG är och kommer att bli, både i mera vanlig bemärkelse och i form av det monetära samarbetet, oerhört centralt. Jag tycker att det är en viktig lärdom av de senaste årens och månadernas händelser att problem av det här slaget har internationella orsaker också. Ett hjälpmedel för att lösa dem är att samarbeta mer med andra länder, inte att isolera sig med nya regleringar. Det föreslog i och för sig inte herr Wachtmeister, men det har förts fram av andra. Jag menar att mer internationellt samarbete och större betoning på svenskt deltagande både i EG och i den monetära unionen kan ge ett viktigt bidrag till att få en bättre balans även internationellt mellan penningpolitik -- och därmed höga realräntor -- och finanspolitik i många länder i världen.

Fru talman! Jag förstår att vi bara fick höra den första delen av finansministerns beskrivning av svensk ekonomi. Det var den grå bilden som vi fick nu. Jag ser fram emot den andra delen som finansministern utlovade. Jag skulle vilja ha en precisering av beskrivningen av 80-talets elände. Låt oss börja med statsfinanserna. Är det rätt eller fel att statsbudgeten 1982 visade ett underskott på 13 % av BNP och att detta underskott under 80-talet vändes till balans och t.o.m. till ett litet överskott? Är det rätt eller fel att den statsskuld och de underskott som skapades under Bohmans och Mundebos tid ger en räntebörda på 60 miljarder, dvs. det man nu beskriver som det strukturella budgetunderskottet? Är det rätt eller fel att Folkpartiet var det parti som 1989 inte orkade med att ställa upp i nationens intresse för att bromsa överhettningen, utan satte sig på parkett och klagade? Med den beskrivning som finansministern har gett av alla 80-talets eländen måste jag fråga mig hur det kunde komma sig att ni lade upp en valrörelse där ni utlovade stora skattesänkningar och nya reformer. Det var inte Socialdemokraterna som gick till val på att man skulle försämra statsfinanserna. I varje tal under valrörelsen sade jag att det inte fanns utrymme för vare sig skattesänkningar eller nya bidragssystem. Men ni gick självsäkert ut och sade att ni visst skulle göra detta. Det skulle lösa alla problem och skapa tillväxt. Nu har ni prövat det under ett år och fortfarande, mitt under en djup och allvarlig valutakris, stod vissa regeringspartier upp och sade att det viktigaste av allt nu var att införa ett nytt bidragssystem. Det var ju så det gick till. Det var ni som stod för lättsinnet på statsfinansernas område. Det innebar att vi hamnade i denna svåra situation. Statsministern talar om samma väg. Han talar försiktigtvis inte om den enda vägen. Jag märker en viss nyans här och en viss rodnad över detta uttryck. Men var litet försiktig med att tala om detta! Det var ju den enda vägen, den som ni höll fast vid och som vi skulle hålla ut med, som väckte internationellt misstroende. Detta ledde till att valutorna forsade ut och att räntorna drogs upp till chocknivåer. Nu har vi lagt om kursen ordentligt, bort från de lättsinniga skattesänkningarna. Vi tar det besvär som det innebär opinionsmässigt att på både utgiftssidan och inkomstsidan försöka få fason på statsfinanserna. Så är det, och det finns ingen annan förklaring som har trovärdighet. Det skulle vara bra för tilltron till denna överenskommelse om finansministern höll sig till detta. Låt mig också få upprepa min fråga när det gäller finanssektorn och bankerna. Vad är det som gäller? Vi har nu fått höra olika budskap från regeringen. Jag hoppas att finansministern kan ge ett klart och entydigt besked om var regeringen står, så att den misstro som har uppstått utomlands och här hemma under veckan kan undanröjas en gång för alla.
Fru talman! Jag svarar på den sista frågan först. Den har redan tillrättalagts både av den som Allan Larsson åberopade och av den i regeringen ansvariga ministern. Ingen svävar i tvivelsmål på denna punkt, utom möjligen Allan Larsson. Jag förstår att Allan Larsson har starkt behov av att markera olika saker. Låt mig därför bara kommentera något av det han tar upp. Jag vill påminna om valrörelsen 1988. Kommer Allan Larsson ihåg den? Då var en mycket vanligt förekommande fråga till alla politiska partier om de ansåg att det var överhettning i den svenska ekonomin och om de var beredda att göra någonting åt det. Behövdes det kort sagt någon slags åtstramning i landet. Alla politiska partier, inkl. det då regeringsdugliga partiet Socialdemokraterna, svarade nej, med undantag av Folkpartiet liberalerna. Som ensamma kämpar i denna ganska tuffa strid var vi medvetna om, vilket även herr Larssons parti var, att det var överhettning. Det behövdes åtstramning. Vi var också beredda att tala om detta i valrörelsen. Så småningom har vi fått ganska många erkännanden för detta. Jag förstår att Allan Larsson har glömt bort det nu. En annan sak som jag tycker ligger litet under den rimliga debattnivån här i kammaren är att fråga mig om jag erkänner att budgetunderskottet 1992 var högt och att det i siffror räknat var mindre 1991. Det är klart att det var. Det står ju att läsa i vilken tabell som helst. Men, Allan Larsson, man måste ju titta på vad detta innehåller. Jag utgår från att Allan Larsson inte har ändrat uppfattning i dag om att det existerar strukturella komponenter i dessa balansoch obalanssiffrorna för de offentliga finanserna. Det var ett viktigt skäl till den nyss ingångna krisöverenskommelsen. Det står t.o.m. i protokollet att en viktig orsak är att få bort det strukturella underskottet. Jag tycker att detta var litet grand under Allan Larssons värdighet. Låt mig påminna om det som uppgörelsen faktiskt innehåller i den första delen, nämligen ungefär 40 miljarder kronor i förstärkning av de offentliga finanserna, 30 miljarder i minskade utgifter och 10 miljarder i inkomstförstärkningar. Merparten av detta, drygt 7 miljarder, är ökade skatter på bensin och tobak. Jag tycker det ligger väl i linje med den hälso och miljöpolitik som regeringen har fört hela tiden. I den meningen är det inte några våldsamma avsteg från en tillväxtfrämjande skattepolitik. Regeringen har mycket lätt att försvara denna uppgörelse, Allan Larsson.
Fru talman! Jag vill ge finansministern chansen att utveckla detta med bankerna. Jag tycker inte att det räcker att snoppa av en sådan fråga med en mening i riksdagens viktiga ekonomisk-politiska debatt. Här har riksdagen rätt till information om var regeringen står. Allmänheten och omvärlden har rätt att få veta detta. Detta är finansministerns tillfälle att ge oss besked om vad som gäller. Det är en viktig fråga. Vi har sett vad som hände i början av veckan genom de uttalanden som gjordes. Låt oss nu få veta hur det förhåller sig. Låt oss också få en diskussion om det som sker i banksystemet. Det är inte en speciellt svensk företeelse. Det är någonting som förekommer i alla länder där man har genomfört en avreglering. Det gäller bl.a. i Japan. Det är ett land som i övrigt har haft en ganska stabil ekonomi med låg inflation. Det finns anledning att fundera över vad det egentligen är för mekanismer som har lett fram till den här situationen. I land efter land har man dragit på under 80-talet på ett sådant sätt att det nu leder till en djup kris. Det hindrar den återhämtning i världsekonomin som annars skulle ha kommit till stånd. Låt oss diskutera litet seriöst kring detta. Låt mig också tillägga ett par saker när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Finansministern hade svårt att förstå att jag tog upp dessa frågor innan bläcket ens har torkat på uppgörelsen. Ja, överenskommelsen är på denna punkt mycket begränsad. Den gäller insatser för det här budgetåret. Det går inte att driva detta som halvårspolitik. Det måste till långsiktighet och högre ambitioner, och detta måste komma i gång nu. Det var ett misstag av den borgerliga majoriteten här i riksdagen att inte i våras gå in för en aktivare arbetsmarknadspolitik. Då hade mycket av de problem som vi kommer att ha under den kommande vintern kunnat hanteras på ett bättre sätt. Det är nu som vi måste komma i gång med en diskussion, och vi måste snart kunna ge de besked som behövs för att man aktivare skall kunna bekämpa arbetslösheten. Får jag också ge ett litet råd till finansministern när det gäller beskrivningen av de nya åtgärderna. Jag har sysslat en del med arbetsmarknadspolitik, och det stör mig när ni talar om att man skall betala utbildning och annat med A-kassemedel. Så är det inte. A-kassan finansieras via Arbetsmarknadsfonden, och de nya åtgärderna finansieras via samma fond. Men det är inte med A kassan som man skall klara detta, utan genom att skapa ett alternativ till passivt kontantstöd från A Låt oss nu hålla oss till det som vi har kommit överens om, och börja inte med något konstigt tal! Jag har sett att också arbetsmarknadsministern varit inne på detta. Sådana åtgärder som ni talar om har vi inte kommit överens om. Ni får hålla er till det som vi har enats om. Finansministern tyckte att mitt tal om tillväxt var uttryck för att jag har svårt att hitta på någonting. Nej, jag vill säga att det viktigaste för svensk ekonomi är att vi får i gång investeringar och nu långsiktigt lägger upp politiken så, att det skapas förtroende och framtidstro som kan leda till att investeringar kommer till stånd. Detta kommer vi att tala mycket om, och det hjälper inte att finansministern kommer med snubbor. Vi skall koncentrera oss på detta och föra en livlig offentlig diskussion om det.
Fru talman! Låt mig upprepa det som har sagts, om Allan Larsson inte tycker att det är tillräckligt tydligt vad gäller banker. Regeringen är icke intresserad av sådana skyddsåtgärder som värnar om aktieägarnas pengar, varken för banker eller på annat sätt. Däremot är vi mycket intresserade av sådana åtgärder som skyddar insättarnas och fordringsägarnas pengar. Till den ändan har Allan Larssons parti och regeringen under årens lopp gemensamt genomfört en del förändringar vad gäller Nordbanken och sparbankerna, och en del av krisuppgörelsen går ut på att vi tillsammans åtar oss att skydda stabiliteten i det finansiella systemet. Det gäller alltså inte att skydda pengarna för aktieägarna m.fl., utan att skydda insättarnas och fordringsägarnas pengar. Detta är en linje som regeringen och alla dess medlemmar har drivit alltsedan vi tillträdde, och den kan inte på något sätt vara ifrågasatt. Låt mig ta upp det som Allan Larsson sade om att det är viktigt att fortsätta att bekämpa arbetslösheten. Jag delar den uppfattningen. Jag utgår från att Allan Larsson inte tror att denna uppgift kan utföras enbart genom drivande av arbetsmarknadspolitik. Som jag ser det är arbetsmarknadspolitik oerhört viktig, men det är ju faktiskt i första hand riktiga jobb på den öppna marknaden som människor vill ha. Man kan kanske inte hela livet ingå i arbetsmarknadsutbildning eller beredskapsarbete eller vara föremål för liknande insatser, även om man under en tid är glad för att de finns. Den första kampen mot arbetslösheten måste drivas med hjälp av en ekonomisk politik som ser till att riktiga jobb finns att tillgå på arbetsmarknaden. Då kan man när man går ut från skolan eller efter en utbildning få riktiga arbetsuppgifter till marknadsmässig lön som bas för en stabil hushållsekonomi. Därtill behöver man självfallet som en viktig komplettering arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att motverka arbetslösheten samt utbildningsinsatser, tidigarelagda investeringar, beredskapsarbeten och allt det andra. Men kärnpunkten är att driva en tillväxtfrämjande ekonomisk politik som ser till att människor inte blir arbetslösa utan får riktiga jobb.